Herr talman! Det är svårt att från samhällssynpunkt förstå vart vpk vill komma med yrkandena om upphävande av LTO. Man motsätter sig ju inte en poliskår — men om polisman får befogenheter att fullfölja en tjänst som vårdare av rätt och ordning, då framställer man poliskåren som ett hot. då talar man om att den går utöver sina befogenheter.

Det innebar alt en polisman hade möjligheter att ta hand om en person som var störande på ett eller annat sätt. Sedan var det polismannens skyldighet att anmäla detta, och därmed var rättsmaskineriet i gång för den person som omhändertagits. Sedan bestämmelserna överförts till LTO har samhället fått möjligheter att, i stället för att sätta i gång rättsmaskineriet, på ett helt annat sätt koppla in sociala och andra myndigheter för att försöka få den person som blivit omhändertagen vårdad på ett eller annat sätt utan att det skadar honom. För den som drabbas är den nuvarande LTO ett bättre skydd än den gamla polisinstruktionen. Vad gäller människor som spårat ur och ställer till med svårigheter i samhället så får vi väl fortsätta att pröva vägar för deras anpassning och vilja att samarbeta med vårt samhälle — vi kanske kan säga i dess helhet. Jag vill bara med dessa erinringar yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill återkomma till det förhållandet att LTO har ersatt ett par paragrafer i den polisförordning som gällde tidigare. Som jag framhöll i mitt första anförande är det en väldig skillnad mellan bestimmelser i en förordning. en instruktion för viss tjänsteman, i det här fallet för den enskilde polismannen, och en lagtext. Det är inte så, som den senaste talaren här framhöll, att rättsmaskineriet inte sälls i gång på grund av att vi fått LTO. Som jag också betonade har det upprättats register och gjorts registreringar som har använts senare när dessa människor, som blivit omhändertagna, har haft behov av att söka samhällets tillstånd i olika sammanhang. Jag nämnde körkortsansökningar som exempel. Vi har alltså inte sluppit att rättsmaskineriet kopplas in genom att LTO har införts. Dessutom har möjligheterna att gripa människor och förvara dem i sex timmar underlättats av LTO. Det är tryggare, det känns säkrare för en enskild polisman att göra ett ingripande med en lag bakom ryggen än med endast en paragraf eller två i en polisinstruktion.

Herr talman! Det som nämns om misstag som har gjorts bör vi ställa in i det totala sammanhanget. Därför att något eller några misstag görs i olika frågor och även när det gäller lagstiftning och människovård, kommer man ju inte och kräver upphävande av hela förordningen. Jag tror inte att vi kan få eu samhälle där man inte i förhållande till den lagstiftning som gäller kan hitta ett och annat misstag, ett och annat felsteg eller — om någon behagar kalla det så - övergrepp, vilket är ett mycket starkt ord. Man kan ju inte frånta vårt polisväsende befogenheten. att hålla ordning och reda i samhället, även om man kan påvisa att det i något fall kanske t.o.m. inte var rätt person som anhölls. Vi får väl ändå se till helheten och bedöma lagstiftningen och dess verkan utifrån denna helhet.
Herr talman! Jag tycker det är häpnadsväckande att höra herr Raneskog yttra sig på det här sättet. Han säger att man måste acceptera ett och annat misstag. När vi vet att det har förekommit — och vi har också 1 utskottsbetänkandet belägg för den saken — åtskilliga ingrepp enligt LTO som har varit felaktiga och som verkligen har kränkt människors integritet på ett helt oacceptabelt sätt, kan man väl inte bara avfärda det som misstag som man kan acceptera utan att protestera. Sådant tycker Jag vittnar om en konstig syn på rättssäkerheten och på den mänskliga integriteten i vårt samhälle. Man måste väl ha en verklig spärr emot sådana företeelscer så att det inte med stöd av lagen kan inträffa att folk tas om hand och hålls i förvar I sex timmar utan att någon som helst rättslig prövning förekommer.

Herr talman! Några få ord till komplettering av vad som tidigare har sagts kanske är motiverade. Jag håller med herr Söderqvist om att det är skillnad på förordning och lag. Brottskommissionen och sedan riksdagen ansåg det också riktigt att upphöja de tidigare bestämmelserna i polisinstruktionen till lag för att man därigenom skulle få större rättssäkerhetsgarantier. I den nya lagen införde man ju också en tidsbegränsning, nämligen att omhändertagandet inte skulle få vara mer än maximalt sex timmar. Vidare genomfördes en åtgärd som jag antar att herr Söderqvist liksom jag tycker är bra, nämligen att det skulle företas en social utredning och att de sociala instanserna skulle kopplas in för vidare åtgärder. Det är att beklaga att det soctala joursystemet, som vi vid lagens antagande var ense om skulle genomföras, inte har blivit utbyggt i den takt som vorce angeläget. Jag skulle också, herr talman, vilja säga till herr Gahrton — det gäller även i viss mån herr Söderqvists inlägg — att de påpekanden som justiticombudsmannen har gjort när det gäller tillämpningen av LTO visar i en del fall på bristfälligheter från polisens sida vid handläggningen av dessa ärenden. Det zgiller i ett par fall att polisen gjort ingripande utan att först försöka få rättelse genom upplysningar och anmaningar. Det gäller i ett annat fall att man inte hållit det föreskrivna förhöret i ctt så tidigt skede som varit önskvärt och att den som blev omhändertagen därför fick sitta onödigt länge i arresten. Yuerligare en anmärkning har framförts av JO, nämligen att man förvarat en människa i arrest trots att vederbörande var under 18 år. I de här fallen är det emellertid på det säuet att de tillämpningsföreskrifter som finns är klara och entydiga och kan tjäna till ledning för polisens handlande. På den grunden behövs alltså ingen ändring av tilllämpningsföreskrifterna. Bara 1 ett avseende kan man'tänka sig att det skulle behövas en komplettering och det är i det fallet att förhör inte hölls på tidigaste möjliga stadium. Där kunde man kanske med Iledning av JO:s uppgifter tänka sig en komplettering av anvisningarna:; I övrigt tycker jag att det som brottsförebyggande rådet sagt i sin utredning är viktigt. nämligen att det inte bara gäller polisiära ingripanden, utan det som är grundläggande är de efterföljande åtgärderna. Vi har hört från polisernas sida i många sammanhang hur de nästan ger upp i sitt arbete på detta område därför att de får ta om hand ständigt samma människor utan att de själva upplever att några åtgärder som har någon effekt vidtas av de sociala instanserna. Därför tycker jag att brottsförebyggande rådets uttalande är värt att fästa avseende vid, och det är min förhoppning att det skall leda till praktiska resultat. Till slut. herr talman, vill jag säga till herr Gahrton att det kanske inte är så konstigt att utskottet den här gången inte haft någon hearing i detta ärende, eftersom vi har behandlat LTO varje år under de senaste åren. Jag vill be herr Gahrton att höra sig för med sina kolleger, som tidigare har suttit i justitieutskottet. Då tror jag att han får besked om att utskottet går till väga med stor noggrannhet vid behandlingen av ärenden. Vi är visst inte främmande för att ha hearing med alla berörda parter. Tvärtom försöker vi ha det så långt tiden över huvud taget medger.

Herr talman! Det tillkommer ju ständigt eu nytt erfarenhetsmaterial om tillämpningen av LTO. Det är inte minst detta som justiticutskottet redovisar. Då finns det väl all anledning att höra de människor som närmast har ett, låt mig kalla det gräsrotseller klientperspektiv på hur denna lag verkligen fungerar. Även om man har hört de människorna en gång för flera år sedan finns det väl anledning att höra dem också i samband med att man skall ta ställning till om denna lag verkligen' skall förlängas. Riksdagsdebatten är ju inte bara till för att vi som sitter i riksdagen skall informera varandra, och därför är det argument som man ibland hör i debatten, att det där kan vederbörande riksdagsledamot ta reda på privat, ganska märkligt. Riksdagsdebatterna är ju offentliga och är också till för att upplysa den svenska allmänrheten om de förhållanden som råder. Därför kvarstår min fråga till justitieutskottets ordförande: Hur ser ni på och hur har ni i praktiken informerat er om klientperspektivet på LTO? Det svar vi fick tidigare var minst sagt otillfredsställande. Herr talman! Jag noterar också att justitieutskottets ordförande undviker att besvara det centrala i mitt inlägg, nämligen att utskottet självt förra året hänvisade till tre olika förutsättningar för att man då inte ville upphäva lagen. Nu har dessa förutsättningar bevisligen fallit samman. Fru Kristensson har kommenterat en av de förutsättningarna men inte de andra. Om dessa förutsättningar faller samman borde det väl vara rimligt att man verkligen noggrant prövar om lagen fortsättningsvis skall gälla. : I utskottets betänkande finns skrivningar som viäl överensstämmer med vad folkpartiet i en partimotion har konstaterat, nämligen att tilllämpningsföreskrifterna bör ses över. Som jag har läst betänkandet hänvisar man där till en hel rad olika omständigheter som gör att tillämpningsföreskrifterna bör ses över. Nu vill plötsligt justitieutskottets ordförande rycka undan grundvalarna härför. Det kan verkligen inge oro. Som vi från folkpartihåll har seu det är det inte någon enstaka punkt som gör att tillämpningsföreskrifterna måste ses över, utan det råder inom vårt parti ett allmänt missnöje med lagens sätt att fungera. Att sedan partiet som helhet inte vill gå så långt som att ställa sig bakom ett yrkande om att avskaffa LTO är en annan sak. För min egen del menar jag att debatten här visar att det är den vägen vi bör gå.
Herr talman! Vi är i justitieutskottet överens om att LTO fortfarande behövs. Vi är också överens om att de tillämpningsföreskrifter som finns i stort sett är bra. Men vi ställer oss inte främmande för tanken att en viss komplettering kan behövas. Jag har inte sagt att vi riksdagsmän skall ta reda på saker och ting privat och att det skulle vara riktigare än att ett utskott får informationer. Jag menar det inte heller — jag tycker att den information som skall ges bör komma utskottet till handa. Men jag vill påpeka för herr Gahrton att de grupper som han talar om som utskottet borde ha hört inte till utskottet har inkommit med någon begäran om att bli hörda. Och mig veterligt har vi i justitieutskottet inte avvisat någon som har kommit med en begäran om att få framlägga sina synpunkter. Jag vill genom herr Gahrton vidarebefordra en hälsning till de berörda parterna att de är välkomna tillbaka när vi diskuterar frågan nästa år — för jag antar att den kommer upp då också.
Herr talman! Fru Kristensson nämnde i sitt tidigare anförande två punkter som skulle motivera bibehållandet av LTO: för det första att rättssäkerheten har ökat och för det andra det positiva med den sociala utredning som skulle följa enligt 6 §. Beträffande den första punkten, att rättssäkerheten har ökat, är jag inte överens med fru Kristensson, och jag tycker att jag har fått belägg för min uppfattning bl.a. genom vad som skrivits i utskottets betänkande att det har förekommit allvarliga övergrepp med stöd av LTO. Jag anser alltså att rättssäkerheten inte har ökat utan i stället minskat genom LTO. Polis och andra myndigheter har genom den lagen fått ökade möjligheter att ingripa mot människorna i det svenska samhället. När det gäller den andra punkten vet vi att social utredning företagits endast i ett fåtal fall. Utskottet säger självt att det under lagens första år skett i 10 ?4 av fallen. Det är alltså en mycket låg siffra. Om det dessutom är sant — jag har ännu inte fått något svar på den frågan - som RFHL framhållit, att docent Kählhorn föreslagit att 6 § skall utgå ur LTO, faller argumentet om den sociala utredningen platt till marken, och då är lagen, som jag tidigare sade, helt enkelt en repressionslag och ingenting annat.

Herr talman! Om jag tolkat fru Kristensson rätt har nu alltså LTO för tredje, fjärde eller femte gången förlängts — om jag får uttrycka saken så — utan att man har hört klientorganisationerna. Nu säger fru Kristensson att de inte har begärt att få bli hörda. Men riksdagens utskott infordrar ju praktiskt taget dagligen remissyttranden från de stora, starka organisationerna och myndigheterna i det här samhället. Man begär in yttranden från den ena styrelsen efter den andra och från den ena or ganisationen cfter den andra. Det är tydligen så att i varje fall justitieutskottet gör en uppdelning i två klasser - makthavarna begär man in yttranden från, medan de små och svaga organisationerna som representerar klienterna skall komma och knacka på dörren och be att få bli hörda. Jag tycker att det är ganska avslöjande för den inställning som ligger bakom denna lagstiftning, som principiellt är synnerligen tvivelaktig, man säger att det behövs en lagstiftning som ger polisen möjlighet att ingripa mot och undanröja störningar mot den allmänna ordningen, innan de leder till brott. Det är en kärnpunkt att man har en lag som gör det möjligt att beröva människor friheten, innan de som individer är misstänkta för att ha planerat brott. Det är det principiella argumentet. De praktiska argumenten har vi redan gått igenom — LTO är en lag som motverkar syftet att rädda inte minst unga människor från sociala problem, och därför är den mogen för papperskorgen.
Herr talman! Jag tillbakavisar med bestämdhet herr Gahrtons ohemula påstående att justitieutskottet bara skulle höra vissa organisationer men inte andra och att vi skulle dela in de berörda i olika kategorier. Jag tillskriver detta påstående den omständigheten att herr Gahrton är ny I riksdagen och tidigare inte har kunnat följa justitieutskottets och övriga utskotts arbete. Jag tror inte att något utskott skulle göra sådana värderingar som herr Gahrton nu tillvitar justitieutskottet. Jag var f. ö. själv ledamot av brottskommissionen, som föreslog att man skulle upphöja dessa bestämmetlser i polisinstruktionen till lag. Vi hade under den i och för sig korta tid under vilken vi bedrev vårt arbete omfattande hearings med — om jag får uttrycka mig så — både kreti och pleti. Jag tror att herr Gahrton skulle kunna känna sig ganskå nöjd med bredden på de organisationer och grupper som kom till oss för diskussioner. Jag upprepar mitt tidigare erbjudande, och jag tror att utskottet ställer sig bakom det. Jag tror att herr Gahrton med sina goda förbindelser på många olika håll kan förmedla en kontakt'oss emellan till nästa år, då jag förmodar att vi får tillbaka denna fråga. Jag skall som ordförande i utskottet personligen se till att vi får erforderlig tid för en sådan hearing.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse denna inbjudan och jag skall göra mitt för att bättre kontakter skall kunna etableras mellan justitieutskottets ordförande och — om jag fattade dessa utländska ord riktigt — såväl kreti som pleti. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Kammaren har åtskilliga timmar denna morgon behandlat det förslag till ny tryckfrihetsförordning som nu är av riksmötet delinitivt antaget. Jag tror att jag säger sanningen. då jag påstår att ganska få av kammarens ledamöter har klart för sig att också justiticutskottets betänkande nr §5 och den reservation som är fogad till betänkandet rör en tryckfrihetsrättslig fråga, nämligen frågan om yturandefrihetens gränser. Majoritetens betänkande och slutsatser är denna gång väsentligt annorlunda mot vad de har varit vid tidigare tillfällen, då de olika partierna har stått för olika reservationer. Vi från oppositionen har, alltsedan detta riksmöte började, fått bevittna strömhopp av egna partivänners och andras motioner i olika utskott. Den skrivning som av majoriteten är fogad till justitieutskottets betänkande innebär ett lördolt avslag på två motioner. som kräver att man skall ändra texten i 21 § andra stycket allmänna ordningsstadgan då det gäller offentliga pornografiska förevisningar och samlag. Man har tidigare behandlat enbart detta, men denna gång hänvisar man till socialutskottet, som har tillstyrkt en utredning om prostitutionen och sexklubbarna. Jag vill framhålla att bakom denna tillstyrkan står också hela den socialdemokratiska gruppen i utskottet ehuru vi inte funnit det berättigat att medta denna i vår reservation. Vi hyser också förhoppningen att man. när utredningen om sexuella övergrepp nu har blivit remissbehandlad.

Jag vill dock mycket bestämt påstå att det inte är detta debatten i dag bör handla om.

påtaglig förskjutning i uppfattningen om vad som skall anses såra tukt och sedlighet. Många företeelser som tidigare bedömts som sedlighetssårande betraktades enligt utskottet numera som fullt acceptabla. Enligt utskottets mening var det angeläget att ifrågavarande lagbestämmelser bringades i överensstämmelse med nya etiska värderingar. Vägledande borde vara att andra inskränkningar i yttrandefriheten, vare sig det gällde pornografi eller annat, inte borde göras än de som var nödvändiga för att värna om betydande allmänna eller enskilda intressen. Riksdagen godtog alltså det förslag till utvidgning av yttrandefriheten som baserades på en utredning om yttrandefrihetens gränser, ledd av en av vårt lands främsta grundlagsoch tryckfrihetsexperter, dåvarande justitierådet och nuvarande justitieministern Romanus. År 1973 trädde nu gällande bestämmelser i allmänna ordningsstadgan i kraft. Propositionen byggde den gången på brottskommissionens stencilerade betänkande.

Justitieministern hade 1973 tagit intryck av vad brottskommissionen sade, och då infördes fängelse som påföljd vid överträdelse av ordningsstadgans bestämmelse, vid sidan av det bötesstraff som hade gällt ditintills.

När vi hade att ta ställning till detta i justitieutskottet förelåg det motioner liknande dem vi har i dag, och vi vägde verkligen mycket noggrant vilka inskränkningar som borde göras. Utskottet anförde att både förslaget om förbud mot pornografiska tillställningar som innehåller förråande sexuella eller sadistiska betcenden och de förslag som fanns i motionerna om förbud mot förekomsten av samlag vid sådana tillställningar i viss mån kunde sägas stå i strid mot den princip som finns inskriven i grundlagen. Men vi sade också att utvecklingen av verksamheten i de s.k. sexklubbarna motiverade en viss skärpning i syfte att förhindra en fortsatt ogynnsam utveckling. Därför fastställde riksdagen denna inskränkning: En pornografisk föreställning får inte innehålla förråande sexuella eller sadistiska beteenden. Sedan dess har vi behandlat den här frågan vid flera tillfällen, senast vid 1975/76 års riksmöte då vi gjorde en ny noggrann genomgång. Vi vägde återigen de begränsningar som vi ansåg måste göras mot de grundläggande principerna för yttrandefriheten, ett område till vilket alltså pornografiska föreställningar hör. Riksdagen avslog vid föregående riksmöte dessa motioner. Nu har de kommit tillbaka, och de har i majoritetsskrivningen kopplats ihop med socialutskottets glädjande enhälliga tillstyrkande angående en utredning om sexklubbarna.

Men det kan kanske också vara värdefullt att understryka att det inte är första gången som socialutskottet behandlar den här frågan. Vid 1972 års riksdag gick liknande motioner till socialutskottet. I de motionerna framfördes också önskemål om straffrättsliga åtgärder, liksom sociala, för att bekämpa prostitutionen. Socialutskottet sände dessa motioner på remiss till polisen och fick då svaret att den polisiära övervakningen av vissa sexklubbar hade intensifierats. Utskottet sade att de i varje fall på längre sikt effektivaste åtgärderna är sådana som innebär att orsakerna till prostitutionen undanröjs, och att det är viktigt att man får klart för sig de bakomliggande svårigheterna av social och ekonomisk karaktär. Man krävde alltså redan då en kartläggning av prostitutionen, och man pekade på att det var huvudsaken. Socialutskottet fann att motionerna inte påkallade någon åtgärd från riksdagens sida när det gällde en straffskärpning. Vi har i justitieutskottet behandlat två motioner som kräver en sådan straffskärpning. Från minoritetens sida har vi velat bena upp problemen och önskat framhålla frågans tryckfrihetsrättsliga karaktär. Vi säger att vi vet för litet än så länge för att direkt kunna ta ställning till huruvida man nu skall ändra allmänna ordningsstadgan och menar att frågan ännu inte ger anledning till någon annan bedömning än den som vi gjorde tidigare. Läser man majoritetens skrivning finner man att det bara allmänt talas om att det bör bli en straffskärpning, men vi tycker inte att det finns anledning att ge regeringen till känna krav på en straffskärpning i denna fråga. Vilken straffskärpning skulle det i så fall bli? Man skall ha klart för sig att det finns många lagar som rör prostitutionen och förhållandena på sexklubbar. Det finns bestämmetser i brottsbalken, vi har den allmänna ordningsstadgan, förordningen med särskilda bestämmelser om biografftöreställningar, hälsovårdsstadgan, barnavårdslagen och socialhjälpslagen. Vi väntar på socialutskottets slutgiltiga ställningstagande till vad som kallas för samhällsfarlig asocialitet. Vidare har vi smittskyddslagen och smittskyddskungörelsen. För vår del vet vi inte vilka av dessa olika lagar som majoriteten avser skall bli skärpta. Vi trycker på vad riksdagen _tidigare har sagt gång efter gång, riksmöte efter riksmöte. Det vill mycket till innan man ytterligare begränsar en grundlag som tryckfrihetsförordningen. Och vi känner oss mycket trygga i vetskapen om att någonting håller på att hända i en översikt och en bred kartläggning av vad som ligger bakom prostitutionen och dess verkningar i samhället.

Herr talman! Var skall vi sätta kvinnoförnedringens ytersta gräns i vårt samhälle? Hur många unga kvinnor skall offras i sexklubbsverksamheten? Det är frågor som vi måste ställa oss. Sexklubbarnas annonser ger verkligen belägg för att det är en fråga om att exploatera kvinnor. De försöker överträffa varandra för att skapa förnedrande programpunkter i sina föreställningar. Man lockar med ständigt nya flickor. Det allt överskuggande profitintresset styr verksamheten. Vilka är det då som frekventerar sexklubbarna? Enligt uppgitter i ett TV-program tycks det bl.a. vara så att vissa företag först bjuder sina manliga kunder på krogbesök och därefter på sexklubb. Det ingår alltså i representationskostnaderna. Det är den mätte. manlige medborgaren som förlustar sig med kvinnoförnedring. Hur är det då för flickorna? Brottskommissionen har i siu betänkande beskrivit det på följande sätt: ”De i klubboch ateljöverksamheten engagerade personerna löper risk att efter hand hamna i asocialitet och kriminalitet.

I denna hemställs att allmänna ordningsstadgan ändras så att även offentliga sumlagsscener blir förbjudna på sexklubbarna. Detta skulle, som vi uttryckt det i motionen, vara ett första steg mot en sanering i denna bransch. Även om utskottets majoritet inte har gått med på motionsyrkandet i dess helhet är dess skrivning ändå ett klan ställningstagande för att det erfordras åtgärder för att komma till rätta med avarterna inom sexklubbsverksamheten. Utskottet anför att ett sådant förbud bör kunna verka i viss mån dämpande på verksamheten och att det därför finns anledning att överväga frågan. Ställningstagandet bör dock föregås av en systematisk utvärdering av 1973 års lagstiftning och en kartläggning av verksamheten vid sexklubbarna. Arbetet härmed — som bör syfta till skärpt lagstiftning — bör enligt utskottets mening snarast komma till stånd genom regeringens försorg. - De socialdemokratiska ledamöterna har förvånansvärt nog motsatt sig detta och avgivit en reservation. Man anser tydligen att allt är väl beställt och vill inte ha några vtuerligare informationer om denna verksamhet. Bland reservanterna finns fyra socialdemokratiska kvinnor som alltså inte anser att sexklubbsverksamheten ofta tar sig uttryck som i hög grad är förnedrande för kvinnorna. Det finns tydligen heller inga betänkligheter mot den situation de agerande befinner sig i. Bör vi inte känna systerskap med de unga kvinnor som utnyttjas i denna verksamhet? Är det rätt att avskärma sig, att inte bry sig om hur deras situation är? Svaret öå frågorna tycker jag är helt givet. Visst måste vi se till konsekvenserna av olika verksamheter i samhället.
Herr talman! Om fru André hade velat lyssna noggrant på vad jag yttrade skulle hon ha uppfattat atl jag sade att vi står bakom de krav som har rests på en översyn inte bara av sexklubbsverksamheten utan av hela prostitutionen. Vi har uttalat det gemensamt, fru André, vid den uppvaktning som 14 olika politiska och ideella kvinnoorganisationer gjorde hos dåvarande justitieministern, när vi överlämnade våra remisssvar och ställde våra yrkanden med anledning av utredningen om sexuella övergrepp. Vi menar emellertid att man måste renodla frågorna; det är på det sättet man skall arbeta. Det är mot den bakgrunden man också skall stödja socialutskottets av tidningarna att döma framlagda betänkande. Vi anser att vi I detta sammanhang svsslar med en del - men bara en del - av den stora frågan om de viurandefrihetsrättsliga principerna.
Herr talman! Fröken Mattson talar om den uppvaktning som gjordes i anledning av utredningen om sexuclla övergrepp. Det är helt riktigt att många kvinnoorganisationer deltog i denna uppvaktning och det var, som jag ser det, ett helt riktigt ställningstagande som då gjordes.

Det var därför som jag drog den slutsats som jag framförde i mitt tidigare inkäigg.
Herr talman! Det förekom i somras ett TV-program som just rörde verksamheten vid de s.k. sexklubbarna. I det programmet skildrades bl.a. hur två systrar från en svensk landsortsstad hade på ett eller annat sält av en iäldre vänlig herre lockats till en sexklubb och där tagit engagemang. De hade själva inte riktigt förstått vad det gick ut på. men anpassningen gick ganska fort. Efter kort tid var flickorna mycket glada över sina stora inkomster. Deras frarmtidsmål hade förändrats. E liv i lvx föresvävade dem, och de ville gärna få möjlighet att föra ott lyx Nr 23 betonat liv med så ringa arbete som möjligt. o passivitet år efter år — som fröken Mattson nyss gjorde. Pornografi m.m. Jag skall trötta kammaren med en kort historik, eftersom fröken Mattsons historiebeskrivning var litet oklar. När riksdagen 1970 och 1971 slopade bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet var det faktiskt många som befarade att man därmed skulle ge fältet fritt för förevisning inför betalande publik av t.ex. perversileter, sadism och även offentliga sumlag. Lagrådet delade dessa farhågor och ville genom bestämmetlser i allmänna ordningsstadgan skapa åtminstone något hinder härför.

Utvecklingen gick också snabbt i den riktning som lagrådet hade befarat. Redan 1973 var man emellertid mogen att tänka om. I samband med brottskommissionens beskrivning av verksamheten i sexklubbarna framlades c förslag om lagändring, som gick ut på att tillståndsprövning skulle införas för offentliga pornografiska föreställningar. Man införde då också den bestämmelsen att det vid sådana föreställningar cj skulle få förekomma förråande sexuella eller sadistiska betcenden. I en reservation till utskottsbetänkandet yrkades redan då att även offentliga samlag skulte inrymmas under dessa förbud och alhså vara förbjudna. Den reservationen föll. Och när kammaren för ungefär ett år sedan behandlade frågan ånvo framställdes samma yrkande och det fölt också — visserligen med en knapp majoritet. men yrkandet föll i alla fall. Dei är bakgrunden till att vi i år har denna debatt igen. Varför skall man då ingripa mot sexktubbsverksamheten? Fru André har ju redan utvecklat viktiga skäl härför — främst förnedrandet av kvinnan. Detta förnedrande av kvinnan är väl också orsaken till att ett antal framträdande socialdemokratiska kvinnor vid en omröstning i kammaren för några år sedan lade ned sina röster — alltså ett avsteg från partitlinjen. Men det finns andra skäl. Det gäller att skydda ungdomen. Och att man bör ingripa genom en ändring av ordningsstadgan är väl så mycket tydligare som de förhoppningar som fanns på sin tid, att man via annonsöverenskommelser skulle hindra en förråande utveckling, har slagit slint. Var och en som studerar annonssidorna i kvällstidningar i Stockholm eller ute i landet kan ju se vart utvecklingen har gått och hur ständigt nya sensationer skall avlösa varandra enligt dessa annonser. Det är över huvud taget fråga om ett förråande och brutaliserande inslag 22 i samhället. vilket väcker utlänningars förvåning och som också har blivit en turistattraktion för Stockholm. Nyligen protesterade ett antal kvinnoorganisationer mot att det i officiella informationer till turister i Stockholm gavs en framträdande plats åt just sexklubbar och verksamheten där. Skälen för deras protest ligger 1 öppen dag. Det är alltså fråga om en brutalisering - man kan också säga avhumanisering — och det är eu brott mot stil och smak att sådant kan få förekomma i dagens samhälle. En verksamhet av det slaget är praktiskt taget okänd i med oss jämförliga kulturländer. Fröken Mattson söker nu försvara passiviteten genom att hänvisa till tryckfriheten. Vi vet alla att fröken Mattson är en nitisk kämpe för tryckfriheten, men ibland har väl tryckfriheten anledning att be Gud bevara sig också för sina vänner. När fröken Mattson försöker göra frågan om sexklubbarna och förekomsten av offentliga samlag där till en tryckfrihetsfråga, då har jag väldigt svårt att följa med! Jag kan inte se att detta berör tryckfriheten. Något mer kan det ligga i att det berör yttrandefriheten, men det är en annan sak. Att det skall finnas yttersta gränser för yttrandefriheten har ju denna riksdag fastställt tidigare, inte minst i samband med 1973 års lagändring. Var den gränsen skall gå kan man naturligtvis alltid diskutera, och det kanske vi gör i dag, men motionärerna anser i varje fall inte att förekomsten av offentliga samlag inför betalande publik bör kunna rymmas inom yttrandefriheten vid den gränsdragningen. Fröken Mattson förordar alltså den rena passiviteten. I fjol hette det från hennes partivänners sida att utvecklingen gick i rätt riktning: sexklubbarnas verksamhet minskade och verksamheten var på väg att ändå dö ut. Det fanns ju då inte något belägg för det påståendet, och det finns det ännu mindre i dag. I dag har vi inte heller fått höra det argumentet, och det förstår jag. I själva verket torde verksamheten nu florera mer än någonsin. Det stora kapital som är placerat i denna och annan pornografisk verksamhet kan säkerligen glädja sig åt en riklig utdelning, och den kartläggning som några tidningsreportrar gjorde för något år sedan vittnar om att det är stora summor det är fråga om — summor som till övervägande delen undandras beskattning och samhällets kontroll. Jag måste som motionär säga att utskottet kanske har gjort frågan litet mer invecklad än som behövs; man hade kunnat gå fram mycket enklare. Det hindrar emellertid inte att jag ändå ansluter mig till utskottsbetänkandet därför att dess riktning är alldeles klar. Utskottsmajoriteten vill att man skall överväga frågan om förbud mot offentliga samlag, och därmed kan vi motionärer vara nöjda. Moen jag måste säga att jag ställer mig synnerligen frågande inför fröken Mattsons resonem:dng över huvud taget, inte bara i fråga om tryckfriheten. Fröken Mattson säger jämte sina partivänner i reservationen att inga omständigheter har inträffat som ger anledning till annan bedömning än förra gången. Ja, förra gången sade man att om behov förelåg av ingripanden skulle sådant ske. Nu säger fröken Mattson att det inte har visat sig vara något behov av ingripanden och att alltså ingenting har inträffat. Men det har faktiskt inträffat något, och det är att den utredning om sexualbrotten som här omnämnts har kommit. I betänkandet SOU 1976:9 står det faktiskt en hel del om sexklubbarna. Där står det att de utgör en inkörsport till prostitution och annan brottslighet. Från ordningsoch sanitetssynpunkt är verksamheten ofta helt otillständig, heter det vidare, men framför allt trycker man på den prostitution som sammanfaller med verksamheten i dessa sexklubbar. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets förstag. Jag vill tillägga att det har sagts i pressen att denna fråga, om offentliga samlag skall tillåtas i samband med pornografiska föreställningar och tuillstånd lämnas för sådana, skulle skapa den första konfrontationen mellan regeringspartierna och oppositionen under det nu pågående riksmötet. Jag måste verkligen beklaga oppositionen, om den väljer ett sådant ämne för konfrontation.
Herr talman! Herr Hernelius anklagar mig för passivitet. Jag tror att det är det sämsta omdöme herr Hernelius kunde välja. Vi föredrar att agera i de sammanhang där det är riktigt och lämpligt. nämligen i remissutlåtanden och vid uppvaktningar med anledning av det betänkande som herr Hernelius nu har citerat. Vi avvaktar slutsummeringen av remissutgången och vad justitiedepartementet kommer att göra — eventuellt tillsätts ytterligare kompletterande utredningar, för nästan alla remissorgan är ense om att detta måste ske. Vi menar att det är i det sammanhanget man skall väga in den fråga som herr Hernelius har talat om och som berörs i klämmen på motionen. Enbart förbud på ett område tror vi inte hjälper. Vi menar att det krävs en enorm satsning av sociala, kulturella och psykologiska resurser. Det är därför vi fortfarande ställer oss tveksamma. och jag vill påpeka att denna tveksamhet i viss mån delas av utskousmajoriteten.
Herr talman! Fröken Mattson värjde sig mot beskyllningen för passivitet och sade: Vi sätter in vår kratt där det är riktigt och lämpligt, nämligen i remissutlåtanden och vid uppvaktningar. Jag studsade till när jag hörde detta. Fröken Mattson kan väl som ledamot av riksdagen inte anse att det är felaktigt att i riksdagen ta upp en lagstiftningsfråga. Det är framför allt i detta forum en sådan skall behandlas. Andra aktiviteter är nog också värdefulla, men vi står ibland inför riksdagsbeslut i sådana här frågor. och då skall riksdagen också göra sin röst hörd. Det är det vi har förordat i dag. Fröken Mattson tror inte på förbud, utan menar att det krävs en omfattande social kartläggning osv. Därvid syftar hon naturligtvis på prostitutionen. Vi kan alla dela hennes uppfattning i fråga om lagstiftning Men detta är inte den fråga vi diskuterar i dag. Vi diskuterar sexklubbarna Onsdagen den och deras verksamhet. Det området är delvis sammankopplat med pro-” 10 november 1976 stitutionen, men det kan dock i och för sig ganska enkelt avskiljas från lagstiftningsarbetet i den frågan. Pornografi m.m. När fröken Mattson säger att hon inte tror på förbud måste jag erinra ansågs påkallade, som följd av att man hade avskaffat tidigare bestäm eller sadistiska beteenden i samband med sådana här föreställningar. Det finns ingenting som hindrar att riksdagen i dag tar ett steg till i samma riktning och uttalar sig för vad utskottet har anfört. Utskottets mening är ju otvetydig.
Herr talman! Jag menar alldeles tydligt att förbud enbart icke bättrar någon situation. Missförhållanden i samhället — och vi är helt överens. herr Hernelius, om att detta är missförhållanden - måste man angripa på bred front. När detta är kartlagt och när man sett vad som kan åstadkommas, då kan man också överväga vilka förbud man skall ta till. Det är i det avseendet våra uppfauningar skiljer sig synnerligen markant.
Herr talman! Behöver fröken Mattson verkligen kartlägga sexklubbsverksamheten för att ta ståndpunkt i en sådan här fråga om vilken väg man skall slå in på? Det tror jag inte är alldeles nödvändigt. Det är mycket lätt att kartlägga den verksamheten.

Herr talman! Så sent som på 1950-talet var Sverige fortfarande etw ganska puritanskt land. Det var en hård, omänsklig, fördomsfuill och förljugen sexualsyn som rådde och präglade tusentals och åter tusentals människor. Vi var en del som reagerade hårt mot allt detta. Vi krävde en friare sexualsyn och upprensning i censuroch fördomsdjungeln. I dag kan man lugnt konstatera att vi har blivit bönhörda, och över lag har vi anledning att känna glädje. Men vi har också blivit över hövan bönhörda. Den här utvecklingen har en framsida, men den har också en baksida. Det var en sak som vi inte räknade med den gången i början och mitten av 1960-talet. Vi hade inte räknat med de cyniska och hänsynlösa kommersiella exploatörerna och profitörerna, alla dessa som i vinningssyfte gör snusk. äckel och kvinnoförtryck av en den mänskliga tillvarons finaste ingredienser — den sexuella kontakten och gemenskapen. Herr talman! Det var mot den bakgrunden jag med stor glädje började läsa motionen 1055 av fru André m.fl. Där heter det t.ex. om porrklubbsverksamheten att den ”går ut på att ge sexklubbägaren största 125 möjliga vinst genom att utnyttja människor utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Verksamheten går ut på att exploatera kvinnan, att förstärka föreställningen om kvinnan som enbart sexobjekt.” Också i motionen 1066 finns riktiga iakttagelser, t.ex. att skattesvindleriet förefaller vara regel snarare än undantag i porrklubbsbranschen. Här är alltså, inbillar man sig, motioner som syftar till en genomgripande sanering av porrbranschen i syfte att omöjliggöra profitinriktad exploatering av människors legitima behov av sexualitet i frihet och gemenskap. Men vad är det då de båda motionerna utmynnar i för vrkanden? Jo, att samlag på scen skall förbjudas. Och så krymper hela det stolta anslaget mot sexualitetens profitörer ihop till, som jag uppfattar det, en gammal tuktoch sedlighetssårad blygsel. Herr talman! Jag är besviken. Vad som behövs är en kraftfull sanering av hela porrbranschen, inte punktinsatser som bara kan väcka svenska folkets löje. Mot den bakgrunden kan majoritetens yrkande om kartläggning av porrklubbseländet leda framåt, förutsatt att den vaga och oklara skrivning av sympati för ett isolerat förbud mot offentliga samlag betraktas som cett hugskott av regeringen. Minoritetens inställning är däremot fullständigt obegriplig och oacceptabel. Man vill inte ha någon utvärdering. Man andas tillfredsställelse med tillståndet. Som redan nämnts av fru André tidigare vill man stryka en mening hos majoriteten som talar om porrklubbsverksamheten som i hög grad förnedrande för kvinnorna. Att man vill stryka en sådan mening i motiveringen, kan det tolkas annorlunda än så att man avvisar den bedömningen av det verkliga läget? Socialdemokratin står splittrad när porrbranschens profitörer förvandlar sexualitet från en mänsklig relation till handelsvara. I socialutskottet biträder socialdemokraterna en kartläggning, i justiticutskottet avstyrker de. Det är ingen särskilt uppbygglig syn.
Herr talman! Jag vill peka på att de motioner som vi har behandlat enbart har sysslat med den allmänna ordningsstadgan. Det är dessa motioner som vi har tagit ställning till. Det andra är ett försök till skrivning som vi i och för sig kan instämma i i andra sammanhang. men det har ingenting att göra med den sakfråga som vi behandlat i utskottet.

Herr talman! Porrindustrin är ett av de grövsta uttrycken för kvinnornas förnedring i vårt samhälle i dag. Kvinnoföraktet får här sitt mest tillspetsade uttryck. När det gäller porr utnyttjas hela tiden unga kvinnor med falska löften om framgång och pengar, men framgång och pengar blir det bara för knarklangare och andra kapitalets profitörer. Porrindustrin förnedrar inte bara kvinnor ideologiskt — den lever cyniskt på ensamhet och känslomässig isolering, den utnyttjar och lever på social utstötthet och mänskligt förfall. Inte bara kvinnorna förnedras - också männen upplever detta som diskriminerande och förnedrande. Det som sagts här i dag av herr Hernelius och fru André och vad som sägs I motionerna tycker jag emellertid präglas av dubbelmoral och hyckleri. De angriper ju inte på något sätt rötterna till pornografin och den kvinnosyn som den innebär. Rötterna för detta förtryck finns ju i det samhälle där kvinnorna reduceras till könsobjekt. i det samhälle där kvinnornas främsta möjlighet att tillerkännas något värde är att spela på sin roll som kvinna och könsvarelse, i det samhälle där den kommersiella reklamen hela tiden befäster en reaktionär kvinnosyn, spekulerar i kvinnans situation och försöker utnyttja den till att göra kvinnorna till ett lättfångat byte för sitt syfte att på olika sätt öka kapitalisternas försäljning. I förlängningen av denna föreställning, där man i första hand ser kvinnan som ett objekt, ligger ju olika former för sexuclla övergrepp där offentliga samlag bara är ett. I förlängningen ligger ju också den syn på kvinnan som sexualbrottsutredningen står för, nämligen att en kvinna kan vara medansvarig vid våldtäkt bara genom sin klädsel eller sitt uppträdande. Man tar från motionärernas håll inte heller upp hela den kvinnofientliga reklam som vi ju fått otaliga exempel på inte minst under den senaste tiden med jättelika affischer runt hela Sverige och som väl knappast någon lyckats undvika att få del av — reklam som gör kvinnorna till en vara, en produkt vilken som helst. Utskottsmajoriteten har alltså endast berört ett av uttrycken för kvinnoföraktet i vårt samhälle. Jag menar att det är helt otillräckligt. Om det som man skriver om t.ex. att exploatera kvinnan inte bara skall bli en läpparnas bekännelse, måste man bekämpa hela det klassamhälle som spekulerar i att utnyttja kvinnoföraktet och kvinnoförtrycket. Och då räcker det inte, herr Gahrton, med en sancring av hela porrbranschen. Ett stopp för denna diskriminering kräver en uppgörelse på samhällets alla områden med föråldrade föreställningar och påtagbar diskriminering. l Det gäller arbetsmarknaden, där kvinnorna hela tiden hänvisats till en låglönemarknad. Det gäller utbildningsväsendet, där man redan tidigt förstärker den förhärskande kvinnosynen. Kvinnofrigörelsen kräver alltså kamp mot kapitalismen. Nu finns det inte heller någon anledning att inta en överslätande attityd gentemot kapitalets porrindustri och hajarna som spekulerar i kvinnornas förnedring. Och det är förvisso inte överklassens kvinnor som främst utsätts för detta förtryck utan de mest utslagna grupperna i samhället. Socialdemokraterna i utskottet säger i sin reservation att erfarenheterna inte är tillräckliga för att visa om behov av en mer genomgripande reglering finns. Nu åberopar man också det vi tidigare debatterat i dag, nämligen yttrandeoch tryckfriheten, och jag medger gärna att det ligger en fara i motionerna och den skrivning som finns så till vida som en reglering kan utnyttjas för att stoppa icke kommersiella kulturuttryck i form av teaterföreställningar och liknande. Därför kommer inte vi heller att stödja utskottets skrivning. Men en alltför liberal inställning till porrindustrin borde, fröken Mattson, vara främmande för hela arbetarrörelsen. När man talar om tryckfrihet och pressfrihet måste man fråga sig: Tryckfrihet och pressfrihet för vem? I grundlagen finns i dag stadganden om förbud mot hets mot folkgrupp. Vi har motionerat om ett förbud i grundlagen mot spridning av kvin-: nodiskriminerande uppfattningar. Yttrandeoch tryckfriheten innebär enligt vår uppfattning inte ati en folkgrupp. kvinnorna, skall känna exploateras på ett vulgärt och tarvligt sätt. Det är vad som sker på sexklubbarna och i mycket av den kommersiella reklamen. Sammanfattningsvis anser jag, herr talman. att denna fråga måste ses i ell större sammanhang. Vi har tagit upp detta i en motion med ett 20-punkisprogram mot kvinnoförtrycket. I dag kan vi varken stödja det borgerliga hvckleriet eller den socialdemokratiska skrivningen.
Herr talman! Fröken Hjelmström sade att det kan finnas risker för tryckfriheten, att det som begärs i motionerna kan utvidgas till att omfatta även annan verksamhet än föreställningar i porrklubbar. Den farhågan kan fru Hjelmström avskriva. Det är uttryckligen sagt i detta sammanhang, och det står på s. 5 i betänkandet, att bestämmelsen i allmänna ordningsstadgan avser endast pornografiska föreställningar, inte konstnärlig verksamhet eller liknande. Så var det med den saken. Det har varit intressant att följa en del debattinlägg. Herr Gahrton tycker att diskussionen borde utvidgas till att gälla hela porrindustrin. Gärna det. Nu har vi emellertid koncentrerat oss på en liten del av porrindustrins verksamhet men en ganska betydelsefull del. Och det är lösningar för att komma till rätta med den delen av verksamheten som vi I dag försöker finna. Fröken Hjelmström vill att man skall avskaffa det kapitalistiska sam hället med en gång när vi nu diskuterar bestämmelserna i ordningsstadgarna. Det kan ju vara en kommunistisk linje, men det må förlåtas oss motionärer om vi inte direkt har det perspektivet på den ändring i ordningsstadgan som det är fråga om. Vi avser inte att med den rad, som skall in i ordningsstadgan, vidga horisonten på det sätt som fröken Hjelmström vill. Intressant är emellertid att fröken Hjelmström slutar med att inte stödja ens detta lilla ingrepp. Hon vill försvara denna form av kapitalism. Därmed vill hon liksom socialdemokraterna räkna sig till stödjarna av kapitalistisk verksamhet. Man kanske rent av kan tala om de kapitalistiska partierna i dagens debatt.
Herr talman! Medan vpk och fröken Hjelmström väntar på att kapitalismen skall bryta samman och att det skall skapas ett större sammanhang, har vi ständigt den sociala verkligheten omkring oss, och den ställer krav på ingripanden. Det är en ståndpunkt som vi på liberalt håll har, och det är kanske den väsentligaste skillnaden mellan oss och det parti som fröken Hjelmström representerar.
Herr talman! Fröken Hjelmström anklagar oss motionärer för att vi i detta sammanhang inte har tagit upp hela frågan om kvinnodiskrimineringen. Vi tar upp frågan om kvinnodiskriminering på många olika sätt, och detta är en liten del av det som vi anser vara kvinnodiskriminering. Jag kan när det gäller den kvinnodiskriminerande reklamen nämna att jag tidigare har haft anledning att ta upp denna här i kammaren. Med anledning av fröken Hjelmströms argumentation vill jag fråga om vi måste vänta tills man genomfört en revolution och fått ett socialistiskt samhälle i Sverige för att kunna börja angripa de här problemen. Vi anser att vi i det rådande samhällssystemet skall arbeta för att få bort denna kvinnodiskriminering.
Herr talman! Till fru André och för den delen även till herr Hernelius vill jag bara säga att vi inte är av den uppfattningen att man måste avskaffa kapitalismen för att genomföra vissa förbättringar i detta avseende. Det är också därför som vi i en motion har föreslagit ett 20 punktsprogram, som riksdagen senare kommer att få ta ställning till. Det finns då all anledning för fru André och herr Hernelius att stödja vissa punkter i den motionen. | När det gäller tryckfriheten anser vi inte att skrivningen beträffande varitéer och teaterföreställningar är tillräcklig. Vi har alldeles för många exempel på hur man på olika sätt har stoppat bra och progressiv kultur i det här landet för att vi skall nöja oss med den futtiga mening som finns i utskottsbetänkandet. 130 Jag tycker fortfarande att det som herr Hernelius och fru André säger innebär hyckleri; de tar inte på något sätt ställning till frågan om grunden för pornografins utbredning i det här samhället — frågan om samlag på scen är ju bara en liten del av det hela. Ni tar t.ex. inte upp frågan om reklamen, och ni tar inte upp det affischkrig som förekommit på den senaste tiden runt om i Sverige. Ni går över huvud taget inte in på den biten.
Herr talman! Fröken Hjelmström anklagar oss för att vi inte tagit upp t.ex. affischkriget. Det affischkriget började långt efter det att motionen hade skrivits, så det var väl en obefogad anklagelse, men det är ju inte det väsentliga. Fröken Hjelmström föreslår att vi skall noga studera de punkter som hon föreslår i sitt program, när det kommer upp till behandling. Det skall vi visst göra för att se om det är någonting som vi där kan stödja. Jag vill dock säga att jag på den punkten inte är särskilt förhoppningsfull. sedan jag hört fröken Hjelmström här i dag. Men låt oss ge gåvor och gengåvor. Fröken Hjelmström kan börja med att stödja oss i dag, så får vi sedan se om vi kan stödja ert punktprogram. Sedan tycker jag inte att det är rätt att tala om en futtig mening på s. 5. Man markerar där vad frågan gäller, nämligen pornografisk föreställning — inte konstnärlig verksamhet. Kallas det för en futtig mening, vet jag inte vilka anspråk fröken Hjelmström har på hur man skall avgränsa problemen.

Herr talman! Det är bara tjugofem år sedan det bedrevs klappjakt på homosexuella i det svenska samhället — på gator och torg, i press och riksdag. Det var på den tiden en känd svensk författare föreslog att de homosexuella skulle deporteras till Gotland. Dessa McCarthyismens spöken ter sig i dag overkliga. Fördomarna har drivits tillbaka. Men i den aktiva förföljelsens ställe har i alltför hög grad trätt en passivitetens tystnad. Alltjämt väntar landets 400 000 homosexuella män och kvinnor på att bli likaberättigade medborgare, på att slippa diskriminering i yrkesliv, militärväsende och lagstiftning, på att felaktiga värderingar av den typ som t.ex. manifesteras i USSU, utredningen för sexualoch samlevnadsundervisning, skall utmönstras samt på att särbehandlingen i sociala och ekonomiska sammanhang skall få ett slut. Homosexuella samlevandes sociala rättigheter Nr 23 — med sin deklaration att homosexuell samlevnad var en från samhälls Onsdagen den synpunkt fullt acceptabel form av samlevnad. Efter upprepade riksdags 10 november 1976 påminnelser tog de familjelagssakkunniga upp också de homosexuellas S o o sak. Den nya regeringens attityd till de homosexuella är emellertid allt Homosexuella jämt dunkel. Det som borde vara självklart i ett rättssamhälle har varit samlevandes segdraget och trögt. sociala rättigheter Vpk:s motionsyrkande går ut på att regeringen skall instruera alla of fentliga instanser om att homosexuella samlevande inte får särbehandlas i ekonomiska och sociala sammanhang. Yrkandet avvisas av lagutskottet. Motiveringen är formell. Utskottet hävdar att instruktion om att myndighet skall tillämpa lag på visst sätt är ett ingrepp i förvaltningsmyndighets självständighet och därför strider mot regeringsformens 11 kap. 7§8. Därmed finner utskottet saken slutbehandlad. Jag skall ge några synpunkter på detta sätt att formellt resonera. Med lätt risk, herr talman, att kanske ställa till med ett juridiskt seminarium. Det är naturligtvis smart gjort att hitta motiveringar av formell natur till att motioner skall avvisas. Men jag undrar om ändå inte lagutskottet den här gången låtit den juridiska fiffigheten besegra den juridiska logiken. För det första är det rent allmänt inte så, att riksdagen är avskuren från inflytande över lagars tillämpning. Vid antagande av eller ändring i en lag avger utskott och riksdag samtidigt utlåtande. Man släpper inte bara ifrån sig lagtexten utan kommentarer. Tvärtom lämnar man synpunkter. Dessa skall ligga till grund för lagens tillämpning. Lagutskottet har många gånger gjort så. Jag erinrar om ändringen av föräldrabalken 1973, där lagutskottet hade utförliga värderingar av hur lagen skulle tilllämpas och där man också uttryckligen förutsatte att utskottets mening på en bestämd punkt skulle beaktas i rättstillämpningen. Att ge sådana generella riktlinjer är ett normalt inslag i lagstiftarens verksamhet. Om man finner att en lag inte tillämpas på det sätt som lagstiftaren avsett, har man givetvis rätt att uttala sig om detta, och uttalandet blir då vägledande för praxis. Det är inte nödvändigt att för den skull alltid ta upp själva lagtexten till diskussion och ändring. Lagstiftarens avsikt skall beaktas i all rättstillämpning. Det ankommer självklart på regeringen alt i så fall informera myndigheterna om denna lagstiftarens avsikt. Detta om riksdagens rätt att ge vägledande uttalanden till myndigheter. Men här handlar det dessutom om en vida allvarligare sak. Låt oss se, hur orimligt lagutskottets resonemang är och hur man faktiskt har missuppfattat grundlagen, enligt min mening. Vad innebär nämligen förvaltningsmyndighets självständighet? Lagutskottet tycks närmast resonera som om det var en fullständigt obcegränsad frihet och självständighet. Men det är ju inte fråga om annat än myndighets frihet att utan inblandning tillämpa lag inom ramen för lagstiftarens avsikt och inom ramen för vad rikets grundlag föreskriver. Myndighet är absolut inte fri att tillämpa lagen som den vill. Myndighet 132 är inte fri att tillämpa lag på sätt som strider mot grundlag. Lagutskottet tycks som sagt resonera som kanske alltför många jurister gör, nämligen att domstolar och förvaltningsmyndigheter är så totalt självständiga att de kan sätta sig över både lagstiftarens avsikt och grundlagarna. Det är givetvis orimligt. Stadgandet i regeringsformen 11:7 kan aldrig avse självständighet gentemot grundlagen. All rättstillämpning är underkastad grundlagens föreskrifter. När man konstaterat dessa självklarheter, kommer man till frågan: Var någonstans finns det stöd för myndigheter att i rättstillämpningen särbehandla homosexuella samlevande i förhållande till heterosexuella samlevande? Sådan särbehandling finns inte föreskriven i någon lag, och lagstiftaren har aldrig någonsin uttryckt avsikten att sådan särbehandling skulle förekomma — det finns inget sådant yttrande från riksdagen. Myndigheternas praxis är alltså inte lagtillämpning i juridisk mening, eftersom det inte finns någon lag eller någon anvisning att tillämpa i det här förhållandet. Myndigheterna kan kanske svara att så här har de alltid gjort. Det har blivit en vana att betrakta de homosexuella på det sättet, men det är ju ingen laglig grund att särbehandla vissa grupper av medborgare. Jag vill fråga lagutskottets talesman så här: Om jag hävdade att en förvaltningsmyndighet har frihet att särbehandla samlevande som är zigenare eller — för den delen — samlevande som är rödhåriga, vad skulle lagutskottets talesman då svara? Jo, han skulle givetvis svara att något sådant vore alldeles orimligt. En sådan särbehandling saknar stöd i lag. Men då kommer ju frågan i retur: Varför är det då inte orimligt att särbehandla samlevande som är homosexuella? Om det inte ligger inom myndighets självständighet att särbehandla zigenare och rödhåriga, varför ligger det då inom dess självständighet att särbehandla homosexuella? Lagutskottet borde vid tillfälle föra en diskussion med sina jurister om detta intressanta problem. Jag skall ge dem ytterligare stoff. Grundlagsstadgandet om förvaltningsmyndighets självständighet kan som jag sade givetvis inte avse självständighet i förhållande till grundlagen. Förvaltningsmyndighetens självständiga handläggning måste alltid ske inom grundlagens gränser. Herrar ämbetsmän och juris kandidater är ju inget samhälleligt frälse, som är obundna av de grundlagar som gäller för alla andra medborgare. Vad säger grundlagen, herr Svanström, om särbehandling av medborgare? Regeringsformens 1:8 fastslår följande: ”Domstolar och förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla någon på grund av hans personliga förhållanden, såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller förmögenhet.” Vad betyder detta? Jo, ordet ”såsom” i texten visar att uppräkningen inte är en fullständig katalog utan närmast en exemplificring av den huvudsakliga innebörden i begreppet ”personliga förhållanden”. Även om alltså sexuell inriktning inte uttryckligen nämns i grundlagen, är det uppenbart att det måste höra till sådana personliga förhållanden som Homosexuella samlevandes sociala rättigheter Homosexuella samlevandes sociala rättigheter icke får föranleda särbehandling utan rättsligt stöd. Och något rättsligt stöd för särbehandling av homosexuella finns inte. Det betyder att särbehandling av homosexuella alltså egentligen är grundlagsstridig. Enda undantaget skulle vara sexualbrottslagstiftningen, där en särbehandling är rättsligt fastställd. Där gäller som bekant åldersgränser, men detta stadgande kommer troligen att avskaffas och har i och för sig inte att göra med det vi här diskuterar. Om myndigheternas praxis i det här fallet alltså är grundlagsstridig, om den innebär särbehandling utan stöd i lag av vissa grupper medborgare, då är det givetvis en sak för regering och riksdag att åtgärda. Dessa instanser har att övervaka grundlagens efterlevnad och ständigt i sin fortlöpande verksamhet tillse att grundlagens auktoritet hävdas mot alla och envar. Det är alltså uppenbart att man inte, som lagutskottet gör, kan säga att det är myndigheternas ensak om de särbehandlar homosexuella samlevande eller ej. Det vore tvärtom fullt möjligt, formellt sett, för regeringen att klargöra för myndigheterna hur de bör handla om de vill följa grundlagen. Detta är en intressant diskussion, menar jag, för om man tar grundlagen på orden — och det skall man ju göra — så är egentligen all särbehandling av människor på grund av deras sexuella inriktning förbjuden — om den inte är uttryckligen påbjuden i lag. Det medför vittgående konsekvenser på en rad samhälleliga områden, och det är ett stöd för de homosexuellas likaberättigande i alla sammanhang. Jag hävdar alltså att lagutskottet inte har sett det anförda grundlagsstadgandet i dess rätta sammanhang och att vpk-motionens yrkande i och för sig vore formellt möjligt. Men om man nu accepterar — för den akadecmiska hypotesens skull — att lagutskottet har formellt rätt, så måste jag ändå framföra kritik. Om utskottet av formella skäl fann det omöjligt att bifalla motionsyrkandet, så var ju utskottet i alla fall helt oförhindrat att ställa något förslag eller åtminstone göra ett uttalande till förmån för bättre förhållanden för de homosexuella på det här berörda området i samhällslivet. Ett sådant initiativ hade varit värdefullt, och det hade mycket väl anslutit till det positiva uttalandet från 1973. Det är beklagligt att utskottet valt denna passivitet, trots att man här hade ett tillfälle till något annat. Särskilt beklagligt är, herr talman, att utskottets socialdemokratiska ledamöter anslutit sig till denna linje. Det kan erinras om — och det bör med skäl göras — att det var en socialdemokratisk rättslärd, professor Vilhelm Lundstedt, som en gång var den drivande i striden för att avkriminalisera homosexualitet i Sverige. Också den nu avgångne ledamoten av utskottet, Sven Hammarberg, förespråkade en öppen syn. Jag tycker ärligt talat att ni dåligt förvaltar det arv som Vilhelm Lundstedt och Sven Hammarberg lämnat. ekonomiska och andra förmåner, vilka normalt tillkommer heterosexuella samlevande, också skall utgå till homosexuella samlevande. Samtidigt och avslutningsvis vill jag fråga lagutskottets talesman: Varför grep ni inte tillfället att här själva komma med något från utskottets sida? Skall jag tolka detta som en ointresserad inställning? Om inte, vad är ni beredda att göra för de homosexuellas likaberättigande i samhället?

Herr talman! Herr Jörn Svensson har i tidigare sammanhang, och även inledningsvis här, påpekat det enligt hans uppfattning positiva i lagutskottets uttalande 1973. Ja, Jörn Svensson, vi har inte ändrat något i vår allmänna syn, och på s. 2 i vårt betänkande säger vi att vi vill tillägga att vi i och för sig har förståelse för syftet med motionen. Men vi hävdar att det syfte herr Svensson avser att uppnå endast kan vinnas genom författningsändringar.

Det är alltså, herr Jörn Svensson, inte riktigt att vi i lagutskottet vid behandling av den här motionen visat passivitet. Vi har gjort en bedömning av vilken herr Jörn Svensson företog en examination på juridikens höjder men där vi vägrar att följa med i den luftiga motiveringen. Vi anser oss, mot bakgrund av den lag och den praxis som finns. ha goda skäl för att säga att vi inte i detta speciella fall kan acceptera den ordning som en sådan här instruktion - som skulle gå förbi lagstiftningsarbete i form av utredning, remisser och ställningstagande här i riksdagen — skulle innebära. Den är ju inte accepterad i några andra sammanhang. Vi avser att också i fortsättningen — i den mån sådana tfrågor kommer på lagutskottets bord — göra en bedömning i enlighet med 1973 års uttalande, som fortfarande gäller. Mcn vi väntar oss, såsom sagts tidigare, att behandlingen av sådana 'här ärenden i första hand skall tas upp i de skilda sammanhang där de hör hemma, vid den särskilda bedömningen av alla medborgares problem i samhället — antingen det gäller familjelagssakkunniga eller andra utredningar. Det står naturligtvis Jörn Svensson och andra fritt att också föreslå nya utredningar. | Jag hade inte, herr talman, tänkt att gå in i någon djupare debatt, men herr Svensson har ju ställt några direkta frågor. Jag har inte möjlighet att besvara alla, men jag skall besvara den sista, som gällde en kritik mot lagutskottets uttalande i år och att vi i utskottet skulle vara ointresserade av en lösning. Den kritiken vill jag bestämt avvisa. Vi är — så långt det ankommer på oss i lagutskottet — inte ointresserade av att dessa speciella problem löses i de sammanhang där de hör hemma, Homosexuella samlevandes Sociala rättigheter Homosexuella samlevandes sociala rättigheter dvs. när de olika frågorna behandlas ur andra synvinklar. Jag skall, herr talman, beträffande detta enhälliga utskottsbetänkande - som är det tunnaste vi har producerat i varje fall under alla de år som jag har varit ordförande — inskränka mig till att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Det är bra att utskottets talesman kommer med ctt klargörande när det gäller den allmänna attityden till de homosexuellas problem. Att utskottet i och för sig inte är negativt förstår jag — och något annat hade jag inte heller väntat att han skulle säga. Men man kan ju inte bara, när sådana här samhällsproblem kommer upp, ständigt hänvisa till vad man tidigare har sagt. Sedan riksdagen har gjort ett uttalande 1973 — det var med anledning av en motion och inte egentligen på utskottets eget initiativ — som är av principicll betydelse, då gäller det att försöka följa upp andan i det uttalandet i mer konkreta sammanhang och ta tillfället i akt att komma med förslag till konkreta reformer som kan leda till ett förverkligande i praktisk handling av den anda som uttalandet återspeglar. Det var ett större intresse för sådana konkreta ställningstaganden och aktiviteter som jag hade hoppats att utskottet skulle visa — och det jag kritiserade var att så inte har skett. Jag kan kanske förstå om herr Svanström tycker att jag höll en smula juridiskt seminarium här. Men bortsett från detta: Jag accepterar att ge mitt yrkande en enligt er mening oklanderlig form, så vi behöver kanske inte diskutera den frågan särskilt mycket längre. Men jag vill ännu en gång påminna om att det är ytterst intressant att i en grundlagsparagraf uttryckligen föreskrivs att domstol och förvaltningsmyndighet inte får särbehandla någon medborgare på grund av häns eller hennes personliga förhållanden. Och såvitt jag förstår kan man inte annat än inrangera den sexuella inriktningen under den typ av personliga förhållanden som det generella stadgandet här avser. Det skulle vara ' roligt att höra vad lagutskottet anser om konsekvenserna av detta. Det skulle egentligen i en förvaltningsmyndighet omöjliggöra varje form av praxis som inte har stöd i lag och som är på något sätt diskriminerande mot människor som har en annan sexuell inriktning än majoriteten av befolkningen. Så lustigt och abstrakt är alltså inte detta problem. Tar man detta grundlagsstadgande på allvar kan det få nog så vittgående konsekvenser för åtskilliga delar av förvaltningen. Nåväl. Som jag sade har jag nu accepterat att ge vpk-yrkandet en form som är acceptabel även för lagutskottet. Nu föreligger alltså ett formellt acceptabelt yrkande till förmån för en lagändring för att uppnå den avsedda likställigheten mellan homosexuella och heterosexuella samlevande. Då är min fråga: Om man har en positiv inställning till detta syfte — och det säger man sig ha — är det då inte logiskt att rösta på det yrkandet och inte på avslagsyrkandet?
Herr talman! Jag finner inte att yrkandet i motionen är formellt acceptabelt. Det är ju den punkten vi har diskuterat, Jörn Svensson. Vi är tydligen överens om att man inte kan gå förbi grundlagen i dessa sammanhang. Uppföljningen av grundlagsbestämmelser åvilar konstitutionsutskottet, och diskussion omkring dem här i riksdagen hänvisas också till konstitutionsutskottet. Jag har personligen inte anledning att gå närmare in på den debatten, sedan vi nu blivit överens i den här diskussionen. Då gäller frågan det konkreta yrkandet, som innehåller en instruktion till de olika myndigheterna. Vi har inte kunnat finna att detta är ett acceptabelt konkret yrkande. Lagutskottets positiva attityd från 1973 är helt oförändrad — jag understryker ännu en gång detta förhållande. Det finns möjligheter för Jörn Svensson, som är en flitig man i den här vingården, att odla det här intresset ytterligare. Jag är hundraprocentigt övertygad om att frågan kommer upp igen.

Det är alltså vad vi vill åstadkomma: att få ärendena behandlade i den ordning som är vanlig och i det sammanhang som är vanligt här i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag förstod inte alls lagutskottets talesman i hans senaste replik. Han diskuterade där utifrån alldeles felaktiga premisser. Han sade att han måste medverka till ett avslag av yrkandet på formella grundvalar. Men motionsyrkandet är ju helt borta ur sammanhanget. Jag har alltså av formella skäl accepterat er bedömning — jag delar den inte i sak. Det föreligger nu ett särskilt yrkande, som framställts under överläggningen och som är utdelat till kammarens ledamöter. som är formellt acceptabelt och som innebär att man begär en sådan ändring i gällande föreskrifter som skulle möjliggöra rättvisa mellan heterooch homosexuella samlevande. Om man då har en positiv attityd, varför kan man då inte rösta för ett sådant yrkande? Det kan väl herr Svanström ändå inte ha några formella invändningar emot?

Herr talman! Det yrkande som framställts av herr Svensson i Malmö innebär lagändringar, och sådana ändringar kan förvisso begäras från en regering, men efter utredning och förslag måste frågorna ändå återkomma och behandlas i den ordning som är rimlig. På grundval av lagutskottets handläggning av sin del av riksdagens ärenden och med anledning av Homosexuella samlevandes sociala rättigheter Homosexuella samlevandes sociala rättigheter den här motionen — det är ju inte motionsyrkandet som tagits upp i det förslag som nu delas ut — har vi inte funnit att vi kan gå så långt som att föreslå lagändringar. Men jag vet, som sagt, att herr Svensson har möjlighet att återkomma,. och jag är övertygad om att han också kommer att göra det.
Herr talman! Får jag bara göra ett kort, slutligt konstaterande med anledning av herr Svanströms ställningstagande. Det vore för de homosexuella, för den diskriminerade gruppen, värdefullare om man inte ständigt behövde gå den tröttsamma vägen att en eller annan enskild ledamot skall motionera. innan lagutskottet kan ta upp en diskriminerad medborgargrupps sak. Det är smickrande för mig att herr Svanström litar så mycket på min aktivitet, men det vore bättre om lagutskottet, när det som i dag har tillfälle till. det, gjorde något mer konkret. När herr Svanström säger att han har en allmänt positiv inställning till att problemen löses, skulle han verka trovärdigare om han också bjöd någonting konkret vid ett sådant här tillfälle. Det finns ju också ett yrkande om att hos regeringen begära lagändring, som han skulle kunna rösta på.
Herr talman! Jag har tidigare sagt, och jag understryker det ännu en gång. att hur mycket vi än värderar de synpunkter som framförts i motionen och här i debatten finns det människor som på något sätt är avvikande, och jag vill inte göra en särbehandling av de frågor som gäller just de homosexuella. Men i det större sammanhanget skall det enligt min och lagutskottets mening i fortsättningen inte behöva vara någon skillnad mellan den ena samboendeformen och den andra. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att redovisa bakgrunden till de rådande förhållandena i Oman. Dessa finns utförligt beskrivna i vpk-motionen 1135, som nu är föremål för behandling i kammaren. Låt mig helt kort nämna att den regim som nu härskar i Oman under ledning av sultan Qaubus använder sig av metoder som kan jämställas med dem som användes under feodaltidens historia. 90 26 av befolkningen är analfabeter. Majoriteten av Omans invånare lever under mycket primitiva förhållanden. Det är en ytterst liten härskande elit som tillskansar sig inkomsterna, som erhålls från de utländska bolag som helt och hållet behärskar och exploaterar landets naturfyndigheter som olja och vissa mineraler. Som vanligt i sådana länder råder dessutom en utbredd korruption. 140 för Omans befrielse). PFLO har fört en framgångsrik kamp mot förtryckarna, militärt, men också mot analfabetismen, sjukdomarna och svälten. Sedan 1970 arbetar s.k. barfotaläkare ute bland befolkningen. Förtryckarregimen i Oman försökte med alla medel att bekämpa den omanska befrielserörelsen men misslyckades naturligtvis. Den begärde och fick då militär hjälp från en annan förtryckarregim, nämligen shahens i Iran regim. Detta hände i oktober 1973. Enligt uppgifter är omkring 15 000 iranska soldater direkt engagerade i kriget mot omanska folket och dess befrielserörelse. Den massiva terror som har utövats och som fortsätter att utövas mot PFLO och det omanska folket har naturligtvis försvårat befrielserörelsens arbete. Den har tvingats på defensiven och dessutom att arbeta efter en annan taktik. Men detta innebär ju inte - som utskottets ledamöter tycks tro — att befrielsekampen därmed håller på att ebba ut. Ett land och ett folk som förtrycks av marionettregimer och av utländska trupper kan inte kuvas eller besegras. Vad är nu anledningen till att Sverige upprätthåller diplomatiska förbindelser med förtryckarregimen i Oman? Vi kan inte acceptera resonemanget att man ovillkorligen måste ha diplomatiska förbindelser med vilka förtryckare som helst i världen. Det finns därför ingen anledning för vårt land att mer eller mindre legalisera en brutal regim som för att förtrycka ett folk begär stöd från en annan förtryckarregim, den som utövas av shahen av Iran. Kan förklaringen vara att Sveriges förbindelser med Iran utvecklas så gynnsamt att dessa skulle äventyras, om Sverige visade mer aktivt intresse för det omanska folkets kamp för människovärde? Motionens krav på humanitärt bistånd till PFLO avvisas av utskottet med hänvisning till FN, där ju Sverige ansluter sig till — eller kan tänka sig — stöd åt befrielserörelser som godkänts av FN. Men samtidigt utesiluter inte utskottet möjligheten av humanitärt bistånd, om det är. som man säger, praktiskt möjligt att kanalisera detta till människor som lider nöd till följd av inbördeskrig eller katastrofer. Detta har jag tolkat på det sättet alt man, oavsett om FN har godkänt ett lands befrielserörelse eller ej. kan tänka sig att gå in med humanitära insatser. Jag vet inte om jag skall tolka utskottet så att man menar att i fallet Oman är det praktiskt omöjligt att kanalisera hjälp till de lidande människorna där. I så falt är utskottet dåligt informerat. I Oman finns en rödakorsorganisation, Röda halvmånen, som byggts upp av befrielserörelsen PFLO. Röda halvmånen driver dels mobila hälsoenheter, dels ett stationärt sjukhus förlagt vid gränsen till Sydjemen. Emmaus i Sverige har under en längre tid skickat förnödenheter till PFLO och Röda halvmånen i Oman. Naturligtvis har Emmaus begränsade ekonomiska möjligheter, och den hjälp som Emmaus har givit är alltså inte ullräcklig. PFLO och Röda halvmånen har till Emmaus i Sverige framfört önskemål om förnödenheter, och jag skall nämna några av dessa. Man behöver exempelvis två elgeneratorer på vardera 10 kW awut an — Nr 23 vändas bl.a. i det sjukhus som jag nämnde tidigare. Det behövs till Onsdagen den sjukhuset vidare tre fotogeneldade kylskåp att förvara mediciner i. Det 10 november 1976 behövs bl.a. spisar till sjukhuset. Vid sjukhuset har man vidare behov a av två eller flera vattenpumpar. Kläder och filtar finns ett stort behov = Stöd till Folkfronten av, och detta gäller slutligen också en kontinuerlig tillförsel av mediciner. — för befrielse av Allt detta är sådana förnödenheter som man har mycket stor brist på. - Oman, m.m. Herr talman! Jag har pekat på att det finns praktiska möjligheter att ge humanitärt bistånd till PFLO eller till rödakorsorganisationen Röda halvmånen i Oman.

Jag vill också påpeka att erkännande av en regering och upprättande av diplomatiska förbindelser med ett land icke för Sveriges del innebär uttryck för politiskt stöd eller sympatier för berörda regeringar. Eftersom dessa principer äger oförminskad giltighet har utskottet beslutat avstyrka motionens yrkande att bryta de diplomatiska förbindelserna med sultanatet Oman.

Men då måste naturligtvis praktiska möjligheter finnas för att göra sådana humanitära insatser. Inom biståndsbudgetens ram finns medel tillgängliga för sådana insatser. Här behöver alltså inte några nya pengar anvisas. Jag skulle också något vilja kommentera herr Måbrinks anförande här. Herr Måbrink frågar varför vi skall ha diplomatiska förbindelser med ett sådant land som Oman. Jag vill då bara tala om att Sverige har erkänt detta land sedan det blev medlem av Förenta nationerna 1971 och upprättat diplomatiska förbindelser med landet i mars 1974. Om ett land är medlem av FN tycker jag inte att man kan säga att det är vilket land som helst. När det gäller den humanitära hjälpen råder mycket osäkra förhållanden i det här landet — det har varit så under det senaste året — och enligt de uppgifter vi fått i utskottet har vi därför inte kunnat inta någon annan ställning än vi gjort. Som jag också sade tidigare finns pengar redan anvisade för katastrofbistånd och humanitära hjälpinsatser.
Herr talman! Låt mig bara upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande, att de praktiska möjligheterna finns att lämna humanitärt bistånd till befrielserörelsen och till människorna i Oman. Jag vet inte varifrån utrikesutskottet hämtat sina informationer, att det inte skulle finnas några sådana praktiska möjligheter. Jag har framhållit att EMmmaus — en organisation här i Sverige som inte är obekant — sedan en längre tid bedriver insamlingar och har köpt exempelvis filtar och skaffat mediciner samt skickat materialet till de drabbade människorna i Oman, varför det argument som utrikesutskottet anför är felaktigt. Det finns alltså praktiska möjligheter för Sverige att kanalisera biståndet dit. FN har visserligen erkänt förtryckarregimen i Oman, men därför tvingas ju inte Sverige att göra det, utan man bör väl först ta reda på vad det är för sorts regim. Ett faktum är, fru Nilsson i Kristianstad, att det i dag i Oman finns ungefär 15 000 man iranska trupper för att bekämpa tfolkets krav på självständighet och demokrati. Något som är ganska märk Jligt — och det är ett genomgående drag — är att Sverige erkänner sådana förtryckarregimer men aldrig erkänner exempelvis befrielserörelser eller kan tänka sig att ge dem ett ordentligt stöd förrän det har gått lång tid och en kraftig opinion har tvingat den svenska regeringen att ta sådana initiativ.
Herr talman! Jag vill påpeka för herr Måbrink — som säkert redan vet det — att vi har beslutat lämna bidrag till befrielserörelser. Men när vi gör det är det också viktigt att de pengar som anslås verkligen kommer dem till godo som skall ha pengarna. Som jag tidigare har sagt har vi i utrikesutskottet fått uppgifter om att förhållandena i Oman är mycket osäkra, och därför har vi tagit ställning på det sätt vi gjort. Jag vill också påpeka att vi har byggt erkännandet och beslutet om diplomatiska förbindelser på att det landet är medlem av Förenta nationerna. Det ligger i den organisationens intresse att förhållandet mellan länderna skall utvecklas i fredlig anda. Även vi i ut rikesutskottet hoppas naturligtvis att förhållandena i Oman skall ordna — Nr 23 sig, men till dags dato har vi inte kunnat få uppgifter som gjort att Onsdagen den vi kunnat ta annan ställning än vi har gjort I betänkandet. 10 november 1976
Stöd till Folkfronten Herr talman! Jag har också en önskan om att förhållandena i Oman = för befrielse av skall utvecklas positivt, men det kan de ju inte göra med mindre än - Oman, m.m. att förtryckarregimen försvinner och att man får bort den korrumperade klick som nu sitter där och bestämmer med hjälp av utländska truppers bajonetter.

Tydligen fungerar den organisationen väldigt bra i Oman, bl.a. därför att det, som jag har nämnt tidigare. finns en svensk organisation, Emmaus, som kanaliserar hjälp till den. Det är viktigt att veta om utrikesutskottet har fått sådan information. Och hur bedömer utskottet i så fall denna organisation? Vad har ni tagit för ställning?
Herr talman! Vi fick i utrikesutskottet en lång föredragning från utrikesdepartementet. Med ledning av de uppgifter som då lämnades har vi, som jag har nämnt tidigare, skrivit vårt betänkande. den det ej vill röstar nej.

Att dessa trupper formellt och officiellt står under FN-kommando sedan mer än 20 år tillbaka har sin grund i att USA på sin tid tvingade FN att ta på sig ansvaret som krigförande i Korcakriget åren 1950-1953. Under Förenta nationernas täckmantel kunde USA föra det fruktansvärda Koreakriget och under alla dessa senare är hålla södra Korea ockuperat. I norra Korea finns som bekant inga främmande trupper. Det främsta hindret för Koreas självständiga och fredliga återförening är de amerikanska truppernas närvaro i Sydkorea. Deras närvaro skärper ytterligare den politiska spänningen mellan syd och nord. USA-truppernas närvaro i södra Korea utgör ett hot mot freden — vilket är förhållandet överallt i vår värld där imperialismens trupper håller andra linder ockuperade. Dessa främmande truppers stationering och kvarstannande i södra Korea har skett och sker genom FN:s medverkan, vilket komprometterar FN:s anseende. FN-stadgan kräver respekt och suveränitet och icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter. Men det är sådan inblandning som dagligen sker i södra Korea. Den fruktansvärda diktaturen och terrorn mot folket i södra Korea skulle inte kunna bestå ens en dag utan USA-truppernas stöd. USA-trupperna bör alltså bort från södra Korea. Dessutom bör givetvis det s.k. FN-kommandot upplösas — slutgiltigt och villkorslöst. Frågan är lika aktuell i år som den varit under de tidigare år då vän sterpartiet kommunisterna motionerat i saken. Ja, jag skulle vilja påstå att frågan är mera aktuell nu sedan USA-imperialismen tvingats att dra bort sina trupper från Indokina, där världens hittills starkaste militärmakt i grunden blev slagen av en bondearmé, som kämpade för sin fosterjord och sin nationella frihet. I dag är södra Korea det enda område som USA håller ockuperat. Dess strategi har koncentrerats till den koreanska halvön, dess sista ockuperade fäste, där dess strategi är att med detta område som brohuvud kunna behärska Asien för sina imperialistiska intressen. Indonesien gick som bekant förlorat. Sedan USA-imperialismens arméer kastades i havet av de indokinesiska bondcarméerna har det tidigare spända läget i Korea ytterligare förvärrats. Efter det vanärande nederlaget i Indokina har ansvariga kretsar i USA förklarat södra Korea som sin ”främsta försvarsbastion”. Sina strategiska bombplan och stora vapen. som tidigare var stationerade på Guam och betjänade kriget i Indokina, har USA flyttat till Okinawabasen j Japan. Dessa luftstyrkor och sjunde flottans väpnade styrkor i Stilla havet har satts i beredskap för att, som man säger, ingripa i det krig i Korea som står för dörren. Transportsystem har upprättats för att snabbt transportera kärnvapen och väpnade styrkor från det amerikanska fastlandet till den koreanska fronten. Den taktiska attackflygkår och militärpersonal som evakucrades från Vietnam och Thailand och som har ”verklig krigserfarenhet” har koncentrerats till södra Korea. Här har USA redan tidigare sina trupper förlagda som går under FN-flagg. Här har den fascistiska marionettregeringen 700 000 man under vapen. Dessa samlade styrkor genomför ständiga och omfattande krigsövningar med Demokratiska folkrepubliken Korea som attackmål och i närheten av demarkationslinjen. Intill denna linje är även kärnvapen placerade. Den amerikanske försvarsministern hotar öppet norra Korea och dess folk med atombomber. Allt sker under tal om att man skall möta krigsfall norrifrån. Det koreanska folket. oavsett om man bor norr eller söder om demarkationslinjen, vill givetvis inte krig. Men i hägnet av den krigsstämning som piskas upp kan den reaktionära regimen i södra Korcea begå vilka skändligheter som helst. Här råder också öppen terror. Utan denna skräckstämning kan fascistregimen inte bestå. och den består under hägn av de s.k. FN-truppernas beskydd.

Människorna på båda sidor om demarkationslinjen kan inte besöka varandra, även om de så ville. Stäktingar, bröder och svstrar, är det omöjligt att komma 1 kontakt med, om de bor på olika sidor om denna linje. De kan inte korrespondera per brev celler telefon. Alla vägar är stängda. Från Demokratiska folkrepubliken Korea föreslogs att i varje fall Röda köorset borde se på detta olidliga förhållande, och människornas förhoppningar tändes i såväl syd som nord. En omfattande opinion gjorde sig märkbar i framför allt södra Korea mot USA:s marionettregering där, som hela tiden varit motståndare till att Röda korset skulle blandas in. Då föreslog man från Demokratiska folkrepubliken Korea att samtal mellan regeringarna i norr och söder borde komma till stånd. Så blev också fallet. Det är dessa samtal som gått till historien som den s.k. dialogen och som utrikesutskottet hänvisar till. Att dessa samtal kom till stånd var också ett resultat av den omfattande folkliga opinionen i södra Korea. Fascistregeringen tvingades därtill. Samtalen eller den s.k. dialogen ledde till en gemensam kommuniké om tre huvudprinciper för nationell återförening: självständighet, fredlig återförening och nationell enighet. Men hur skulle man gå till väga i fortsättningen? Från Sydkoreas marionettregering hördes ingenting. Då föreslog regeringen i norr att för att genomföra vad man kommit överens om och nå dessa mål borde nedrustning aktualiseras för båda staterna. Fascistregeringen i Söul svarade aldrig. Den ville inte ha någon nedrustning, annars hade den naturligtvis avgivit ett svar. Samtalen celler den s.k. dialogen var slut. Det är denna dialog som utrikesutskottet hänvisar till. Alltsedan år 1972, då den gemensamma kommunikén underskrevs, har Demokratiska folkrepubliken Korca gång på gång föreslagit regeringen i Söul att fortsätta den s.k. dialogen. Några svar har inte gått att få. I skräcken för den folkliga opinionen igångsatte den fascistiska regimen i söder sin skräckterror, där alla som hyser någon uppfattning i frågan om en fredlig och självständig återförening utsätts för den mest omänskliga terror. Då denna dialog alltså av kända skäl inte kunde fortsätta vände sig regeringen i norr till USA. som ju är den främste ansvarige för förhållandena i södra Korca, för att få frågan diskuterad. Inte hetler USA:s regering svarade. Mot denna bakgrund, som måste vara känd för utrikesutskoucet. finner man det märkligt att utskottet hänvisar till den s.k. dialogen såsom varande lösningen på den brännande Koreafrågan. Au samtal någon gång måste komma till stånd är självklart om mänskliga förhållanden skall kunna upprättas. Men då måste fascistregimen i Söut tvingas därtill. Detta kan inte ske så länge USA-trupperna finns i södra Korca som skydd för terrorregimen. I hägnet av dessa trupper krossar fascistregimen i södra Korea all folklig opinion. Pakregimen anser att man sitter stark — inte ens iI kyrkorna går människorna säkra, iäven dit hittar den fascistiska polisen. Utrikesutskottet har mer än underliga motiveringar för sitt avstyrkande av vår motion. Man säger att vrkandet i vår motion om cen villkorslös upplösning av FN-kommandot och ett likaledes villkorslöst tillbakadragande av alla utländska trupper är föga realistiskt mot bakgrunden av att de amerikanska trupperna befinner sig i Sydkorea på grundval av ett bilateralt säkerhetsavtal. Den första frågan blir då hur detta bilaterala avtal kom till. Några ord om den frågan.

Detta bilaterala avtal fick USA sedan FN att godkänna. Också Sverige ställde även den gången upp på USA:s sida. Detta USA:s svek mot vapenstilleståndsavtalets anda och mening — ett tillbakadragande av de utländska trupperna från södra Korea — kan knappast vara ett bärande argument för utrikesutskottets yrkande om avslag på vpk-motionens hemställan att Sverige skall verka för ett tillbakadragande av de främmande trupperna i södra Korea.

Det torde vara bekant för alla som något intresserat sig för de politiska förhållandena på den koreanska halvön att den enda reella motiveringen för den amerikanska truppnärvaron i Sydkorea är att backa upp och stödja den fascistiska Pakregimen mot det sydkoreanska folket. Därmed bibehåller USA Sydkorea som ett viktigt brohuvud i den amerikanska Asienstrategin efter det vaniirande nederlaget i Indokina. Påståenden om hot från norr tar inte ens den på allvar som utslungar sådana. Men fascistregimen i Söul anser det vara politiskt matnyttigt att hota med detta krig. Under denna täckmantel kan terrorn i södra Korea fortsätta och utvecklas. 1 utskottsbetänkandet talas det även om att det vapenstillestånd som alltjämt gäller bör få en varaktig ersättning av ett fredsfördrag. Demokratiska folkrepubliken Korea har föreslagit detta, men fascistregimen i syd är inte intresserad. Regeringen i norra Korea har då förestagit USA ett sammanträffande för att försöka få ett fredsfördrag till stånd, eftersom USA men inte Sydkorea undertecknat vapenstilleståndsavtalet. Men inte heller USA har svarat på den framställningen. Herr talman! Koreafrågan befinner sig i samma läge som tidigare, och yrkandet i vänsterpartiet kommunisternas motion är alltså lika aktuellt i dag som tidigare, varför jag, herr talman, yrkar bifall till vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1975/76:1140.

Herr talman! I fjol upprepade herr Lorentzon från denna talarstol — om jag minns rätt — tre gånger ungefär samma förkunnelse som vi har fått del av i dag. Herr Lorentzon blev då föremål för åtskillig upplysningsverksamhet, bl.a. från herr Ericson i Örebro, men uppenbarligen utan resultat. När jag åhörde herr Lorentzons anförande nu, erinrade jag mig det gamla uttrycket ”inte en siffra rätt”. Jag tror inte att många siffror eller faktiska uppgifter var korrekta i herr Lorentzons anförande. men det må vara hans sak. Jag lyckönskar emellertid herr Lorentzon till att det inte fastnade någonting i halsen på honom när han talade om det ohvggliga tillståndet vid 38:e breddgraden — det ohyggligaste på jorden, tror jag t.o.m. han sade — där familjer inte får besöka varandra över gränsen. Det förefaller mig som om vi har mött liknande tendenser i närmare grannskap. men det har tydligen inte herr Lorentzon noterat. Så till sakfrågan. I fjol var Koreafrågan uppe i FN under en lång och mödosam period. Det förhandlades intensivt, och bl.a. gjorde Sveriges representant, närmast ambassadören Heckscher, stora ansträngningar för att få en samförståndslösning till stånd innan resolutionerna kom under votering. Det lyckades inte, och därför uppstod ett så till den grad förvirrat läge att generalförsamlingen antog två resolutioner av helt olika innebörd. I år är läget helt annorlunda, vilket herr Lorentzon kanske inte har noterat. Men jag skall inte anmärka på hans motion ur denna synpunkt, diärför att när den skrevs så hade det som senare inträffade inte förekommit. I år har nämligen inte Korcafrågan kommit upp på generalförsamlingens dagordning. Ingen är intresserad av den. De resolutioner som antytts har dragits tillbaka, uppenbarligen på initiativ från Nordkorea. Man har mycket spekulerat om vad detta beror på. En teori är att det har varit ett visst motstånd mot den nordkorcanska taktiken, ett motstånd som framkom vid de alliansfria staternas kongress i Colombo, där ett antal stater gjorde reservationer av olika slag mot den nordkoreanska ståndpunkten. En annan teori är att det förekommer inre oroligheter i Nordkorea. Telegram har omtalat detta för en tid sedan, men om dessa är korrekta vet vi inte. Nordkorea är som bekant ett slutet samhälle, slutet för nyhetsförmedling och kontakter i vanlig ordning. En tredje möjlighet har varit att det s.k. trädfällningsintermezzot. då två amerikanska soldater hackades ihjäl, har bidragit till en önskan hos övriga kommunistiska stater att Koreafrågan inte skall komma upp i FN i år. Men allt detta är som sagt spekulationer. Vad som är verkligt är att Korcafrågan inte finns på generalförsamlingens dagordning, och därför knappast kan komma upp i år. Vad som däremot inte är förändrat är den svenska ståndpunkten, den som utskottet redovisar i sitt betänkande, och som innebär att Svcrige söker främja samförståndsöverenskommelser mellan alla berörda parter. Sverige vill inte verka för lösningar som äventyrar vapenstilleståndet och den mycket ömtåliga freden i Korea. Sverige vill också att FN-kommandot i Sydkorea upplöses och att utländska trupper under FN-flagg dras tillbaka, men först när en överenskommelse nåtts om ett permanent fredsfördrag eller motsvarande arrangemang för att upprätthålla fred och säkerhet i regionen. Det är det väsentliga i den svenska ståndpunkten.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
Herr talman! När herr Hernelius argumentation i stort sett inskränker sig ull detta tal om att ingen av mina siffror var rätt, bevisar han ingenting annat än att han själv har fel. Han påstår att jag i fjol vid tre tillfällen talade i riksdagen i denna fråga. Det stämmer inte alls. Jag hade en interpellationsdebatt med försvarsministern, och sedan talade jag för parviets. motion. Herr Hernelius kanske borde hålla sig till sanningen när det gäller så enkel matematik som att räkna till tre. Förhållandena i Korea är i såk desamma som de har varit i tiotals år. Förhållandena har emellertid tillspetsats undan för undan. Sverige har dåligt samvete över att det slöt upp på USA:s sida i kriget 1950-1953. Även om vi den gången inte deltog med trupper, gick de svenskar som var ditskickade iklidda USA:s arméuniformer och var helt understätlda USA:s armébefäl. Varje gång Koreafrågan behandlats i FN har Sverige stött USA. Folket utanför vårt land säger att Sveriges utrikespolitvik kinnetecknas av opportunism. När Sverige på sin tid hade det svårt, ställde man upp för ett land som ligger söder om oss. När förhållandena hade ändrats blickade man västerut. Det kan faktiskt tänkas att man snart börjar blicka österut. Vem vet vad framtiden bär i sitt sköte? Sveriges regering har i FN under alla år givit sitt stöd åt USA när det gäller krig eller fred i detta område. Sverige har inte självt haft en cgen uppfattning. Påståendet att svenskarna deltog i Koreakriget på USA:s sida — även om det inte var med trupper - iklädda amerikanska uniformer: är det också fel, herr Hernelius? Nej, det stämmer. Det är historiska fakta som inte ens herr Hernelius kan förneka. Jag har i min hand en broschyr, utgiven av Kristna studenter i Sverige. Jag rekommenderar herr Hernelius att läsa den. Den berättar om det fruktansvärda förtrycket under fascistregimen i Sydkorea. Opinionsgrupper har bildats i Sverige för att här skapa opinion mot denna fruktansvärda terror. Det tjänar ingenting till att försöka spela skolmästare i denna talarstol, herr Hernelius, och gyckla med de omänskliga förhållanden som råder på den koreanska halvön. Det borde vara herr Hernelius främmande. Förhållandena där i dag är värre än de någonsin varit. Så länge dessa förhållanden är rådande skall vi från vpk återkomma med denna motion.
Herr talman! Det var ju en pessimistisk framtidsvy, den om denna perenna motion. Den måste väl i alla fall på något sätt färgas av omständigheterna, när den nu skall återkomma år efter år. I år har den tydligen inte kunnat göra det, eftersom överenskommelsen om att dra tillbaka resolutionen i Koreafrågan träffades efter det att motionen var skriven. Men herr Lorentzon kunde åtminstone i sitt inlägg i dag ta hänsyn till detta faktum. Beträffande den svåra konsten att räkna ett, två, tre skall jag be att få läsa ett par rader ur ett inlägg iI en debatt i fjol: ”Herr Lorentzon har här nu för tredje gången under det senaste året ull riksdagens protokotl läst in sin tolkning av Koreas moderna historia”. Det kan vara fel, men det står så. Jag saknar anledning att dyka ner i den Lorentzonska gröten, eller vad jag skall kalla det, av olika uppgifter. För undvikande av värre missförstånd vill jag i alla fall framhålla, vilket varje lyssnare till debatten torde ha noterat själv, att jag icke har uttalat mig om förhållanden i Nordkorca eller i Sydkorea. Jag har icke heller gycklat med förhållandena i gränsområdet mellan de båda staterna. De inbjuder sannerligen inte till något gyckel. I sak hade herr Lorentzon inget att tillägga, och jag har därför ingen anledning att närmare utveckla utskottets synpunkter, som alltså finns i betänkandet.
Herr talman! Herr Hernelius försöker skydda sig själv genom att hänvisa till vad som sagts i riksdagen tidigare av en viss herr Ericson, men det är lika fel, herr Hernelius. Man kan inte krypa bakom någon annan. Man får stå för vad man själv har sagt. Herr Hernelius skall inte försöka uppträda skolmästaraktigt, för sådant är jag för gammal till. Det går möjligen i andra sammanhang, men I denna kammare går det inte. hur mycket pondus man än försöker uppbringa — även sedan ni har kommit i regeringsställning. Ni är inte starkare i argumenten för det. Sverige vill samförståndsöverenskommelser med alla. säger herr Hernelius. Vad är det för samförstånd, när man stöder USA i alla sammanhang och har gjort det under alla dessa år? Det är ingen ärlig uppfattning ni för till torgs. Erkänn i stället att det är ert dåliga samvete som talar! Så enkelt ligger det till med den här saken. Jag vill rekommendera herr Hernelius att skaffa de kristna studenternas broschyr. Där finns faktamaterial tillräckligt som herr Hernelius säker ligen skulle kunna ha användning av i ett annat sammanhang. Jag vet att herr Hernelius inte kommer att påverkas ons av dessa fakta, men ändå skulle det vara bra även för en man som ni, herr Hernelius, att ta del av detta. Vad gör Sverige när det gäller de ekonomiska förhållandena. exporten och importen? Sverige importerar för 58 milj.kr. men importerar för 97 milj.kr. från Sydkorea. 84 26 av denna import utgörs av produkter från teko-industrin.

Men de lönerna kan upprätthållas endast därför att det finns USA-trupper — förtryckartrupper — i landet.
Herr talman! Jag skall inte låta herr Lorentzon förleda mig till att gå in på förhållandena i Sydkorca lika litet som i Nordkorea. Möjligen kan jag uttrycka en viss förvåning över att herr Lorentzons heta engagemang för den nordkoreanska politiken inte har svalnat något under påverkan av uppgifter från senare tid. I sak hade herr Lorentzon inte något att tillföra debatten, utan han upprepade en del synpunkter som han framfört förut. Med hänsyn härtill har inte heller jag något att tillägga. den det ej vill röstar nej.